Herr talman! Varje år diskuteras pensioner i denna kammare, och vi är alla ense om att göra det så bra som möjligt för pensionärerna. Alla pensionärer ser inte precis likana ut och har inte exakt samma behov. Tvärtom är de individer precis som alla vi andra med högst varierande intressen och behov. Därför tillsattes också 1985 en parlamentarisk kommitté som skulle se över dessa problem. Enligt uppgift skall den komma med sitt slutbetänkande i sommar, varför folkpartiet avstått från att lägga fram något mer långtgående förslag när det gäller pensionerna. Av samma anledning har vi avstått från att yrka bifall till motion Sf319 av Kenth Skårvik och Charlotte Branting vilken behandlar dubbla pensionstillskott till förtidspensionärer. Att förtidspensionärer får extra pensionstillskott har motiverats med att de under de aktiva åren skall tillförsäkras en högre inkomst än som ålderspensionärer. Problemet är ju bara, att de inte har någon möjlighet att bygga upp reserver för sin ålderdom på samma sätt som förvärvsarbetande. Det känns därför extra hårt för dem när de blir ålderspensionärer och blir av med det extra pensionstillskottet. Men som sagt, jag yrkar inte bifall i dag utan avvaktar remissbehandlingen av pensionsberedningens delbetänkande angående förtidspension och rörlig pensionsålder, där man även berör den här frågan. Några förslag har vi dock, och jag tänker därför gå över till att kommentera dem. Först kan jag, precis som Margit Gennser, glädja mig åt att undantagandepensionärerna äntligen får pensionstillskott. Med det följer att också KBT frågan för dessa pensionärer får sin lösning. I början av 60-talet när dessa människor valde att avstå från att vara med i ATP-systemet fanns inte något pensionstillskott. De visste alltså inte om att de avstod även från denna rättighet. Pensionstillskottet avräknas endast mot ATP-pension och inte mot något annat slag av inkomst. Dessutom betalas det helt av statliga medel, alltså inga s.k. socialavgifter. I den här frågan är utskottet enigt. Herr talman! Rätten för utländska medborgare att få svensk folkpension infördes 1979. Flertalet av invandrarna omfattades redan då av konventioner som reglerade deras rätt till pension. Det har gått över tio år sedan dess, och invandrarsituationen ser helt annorlunda ut i dag. Från folkpartiets sida anser vi därför att det är befogat att se över de här bestämmelserna. Ur samhällsekonomisk synpunkt har det ingen betydelse. I och med att invandrare fått permanent uppehållstillstånd måste vi på något sätt se till att de inte svälter ihjäl. Då måste det vara bättre för kommunerna att slippa belasta sina budgetar med socialbidragskostnader, samtidigt som det för den enskilde måste kännas betydligt bättre att få pension precis som alla andra invånare i Sverige. Att hänvisa till att utlänningar som vistats i Sverige i fem år har rätt till svenskt medborgarskap löser inte problemen. Det är ju inte säkert att man vill byta medborgarskap bara för att man bor i Sverige. En anledning till att kvinnor oftast har lägre ATP-pension än män är att de under en period av livet varit hemma och vårdat barn och därför inte tjänat in pensionspoäng under 30 år, vilket erfordras för full pension. fr.o.m. 1982 får den som är hemma och vårdar barn under tre års ålder tillgodoräkna sig s.k. vårdår. Folkpartiet anser att det är ett rättvisekrav att även de kvinnor som sedan ATP-systemet infördes vårdat egna barn under tre års ålder, får rätt att tillgodoräkna sig ATP-år. Hur det skall bli möjligt bör utredas. Handikappade som studerar bör inte förtidspensioneras. Men det är självklart att man i dessa fall måste göra individuella bedömningar. För många av dessa ungdomar har vårdbidrag utgått upp till 16 års ålder och därefter har, mer eller mindre automatiskt, förtidspension beviljats. Vi menar att i första hand skall andra lösningar prövas, t.ex. projektet med att förbättra unga handikappades möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsdepartementet har föreslagit att detta skall permanentas och det tycker vi är bra. Projektet skulle t.o.m. kunna utökas. Rehabiliteringsutredningens förslag om s.k. rehabiliteringsersättning kan vara en annan lösning. Handikappersättning ges till den som fyllt 16 år och som före 65 års ålder fått sin funktionsförmåga varaktigt nedsatt i sådan omfattning att han eller hon i sin dagliga livsföring behöver mera tidskrävande hjälp eller fått betydande merutgifter på grund av sitt handikapp. Ersättningen är basbeloppsanknuten och utgår med 65, 50 eller 34 26 av basbeloppet. Under en följd av år har i denna kammare yrkats att ytterligare en lägre nivå skall kunna utges. Detta och andra krav t.ex. inom högkostnadsskyddet har hänvisats till den utredning om det samlade förmånssystemet som riksdagen vid ett flertal tillfällen begärt. Att kravet kommer tillbaka med ty åtföljande reservation beror på att utskottet i december månad fick klart för sig att regeringen ännu inte effektuerat riksdagens beställning. Den nya socialministern har aviserat att hon ämnar återkomma i frågan. Jag hoppas att det sker snart. Detta är angelägna frågor som pockar på sin lösning. När det gäller handikappersättning till blinda efter 65 års ålder anser vi i folkpartiet att man skall avvakta handikapputredningens förslag. Herr talman! Skillnaderna i kommunalt bostadstillägg, KBT mellan olika kommuner är fortfarande oacceptabelt stora. Detta leder till oacceptabla skillnader i levnadsstandard mellan pensionärer som bor i olika kommuner men i övrigt under liknande omständigheter. Folkpartiet ifrågasätter därför om KBT i framtiden skall vara en primärkommunal uppgift. Det finns skäl som talar för att KBT bör utgå efter samma regler i hela landet. I reservation 23 påtalas orättvisan i att olika bedömningar görs när det gäller vad som skall räknas med i inkomstunderlaget och påverka KBT. Löneinkomster medräknas numera inte, men väl inkomst av jordbruk och annan rörelseinkomst. Om t.ex. en skomakare med egen rörelse vill fortsätta att halvsula skor efter sin 65-årsdag, skall hans inkomst tas med vid beräkningen av inkomstunderlaget för eventuellt KBT, men om han är anställd hos en skomakare skall inkomsten inte tas med. Jag anser att detta visar hur ohållbar majoritetens inställning är. Ett par andra ersättningar som också bör ifrågasättas vid inkomstberäkningen för KBT är ersättningen från neurosedynskadefonden och den s.k. krigsskadeersättningen. Försäkringskasseförbundet har i sitt yttrande över motionerna uttalat att detta bör utredas liksom även huruvida andra ersättningar också kan komma i fråga. Herr talman! Till sist vill jag ta upp stödet till familjer med handikappade barn. Föräldrar som vårdar barn under 16 års ålder som är i behov av särskild vård och tillsyn kan få vårdbidrag. Vårdbidraget som är basbeloppsanknutet utgår med 1,96 basbelopp, för närvarande 58 212 kr. per år. Det är skattepliktigt och pensionsgrundande. Om man har stora merkostnader kan en del av bidraget ges som merkostnadsersättning och den delen är då skattefri. Socialdemokraterna har tidigare i alla sammanhang hävdat att handikappfrågorna är ett prioriterat område. I regeringsförklaringen 1988 sade statsministern att särskild uppmärksamhet skulle ägnas de handikappade. I den senaste regeringsförklaringen från den 7 mars i år finns inte ett ord om handikappade. Det har inte heller skett någon förbättring på detta område sedan hösten 1988. Jag vill därför fråga socialdemokraternas representant här: Är handikappfrågorna inte längre ett prioriterat område för regeringen? Att vårda ett handikappat barn hemma ställer stora krav på familjen. Oftast måste någon av föräldrarna avbryta sitt förvärvsarbete, vilket kan leda till en svår ekonomisk situation. Vårdbidraget skall kompensera föräldrarna för merarbete, inkomstbortfall och merkostnader på grund av barnets handikapp. Därför anser vi folkpartister att vårdbidraget bör höjas till 2,5 basbelopp, för närvarande 74 250 kr. per år. Det skulle innebära en ökning med 1 336 kr. per månad. Vidare anser vi att hela vårdbidraget bör vara ATP-grundande. Nuvarande regler där merkostnadsersättningen frånräknas innebär i praktiken att de föräldrar, som har de största merkostnaderna och oftast också de svårast handikappade barnen, får lägre ATP. Dessutom får dessa föräldrar pensionspoäng bara till dess barnet fyller sexton år, eftersom barnet därefter får egen pension. Även här har statsministern under valrörelsen 1988 givit ett löfte som ännu inte uppfyllts. Reglerna bör ändras exempelvis genom att man bortser från att en del av vårdbidraget utgår som merkostnadsersättning eller genom att låta merkostnadsersättningen utgå som handikappersättning vid sidan av vårdbidraget. När vi från folkpartiets sida tar upp de här frågorna blir vi aldrig motsagda. Det är inte något parti som ifrågasätter dessa föräldrars rättmätiga krav på stöd, men man är inte beredd att också i handling visa att kraven är berättigade gör man inte. Fortfarande finns det inte något annat parti som stöder våra reservationer om dels beräkningsgrunder för vårdbidraget, dels att ATP-poäng skall beräknas på hela beloppet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 15, 17, 18, 21,23:25, 29,30 OCK IL;

Herr talman! Enligt centerpartiet är det en central uppgift för samhället att garantera grundtrygghet för alla människor och att ge rättvisa och jämlikhet. Vi har länge strävat för att även pensionssystemet skall medverka till detta och ge utrymme för valfrihet och livskvalitet för den äldre generationen. Under ATP-striden framförde centerpartiet kravet på en grundpension lika för alla. Den som därutöver ville försäkra sig om en högre pension kunde göra det med egna medel, som man frivilligt kunde lägga undan för att erhålla bättre trygghet på ålderns höst. Tyvärr fick vi inte då gehör för den linjen. I stället utvecklades ATP-systemet med alla de marginaleffekter och orättvisor som det har inneburit för låginkomsttagare. Pensionstillskotten infördes för att ge dem med enbart folkpensionen rimlig levnadsnivå. Särskilda skatteregler tillkom och för att klara boendekostnaderna måste kommunalt bostadstillägg plussas på inkomsten. När ATP infördes var det en frivillig anslutning som gjorde det möjligt för egenföretagare, främst jordbrukare, lanthandlare och fiskare, med små inkomster att välja att stå utanför. Dessa ansåg att den magra inkomsten inte räckte till för denna nya avgift. När de övriga pensionsförmånerna tillkom, uteslöts denna grupp av undantagandepensionärer från delaktighet i dem. Pensionstillskotten utgick enbart delvis eller inte alls, och det kommunala bostadstillägget reducerades med en tänkt ATP-pension. Hela tiden framstod dessa åtgärder som ett straff för att man vågade tänka annorlunda och följa de möjligheter som då stod till buds. Nu framhåller de som tidigare försvarat dessa orättvisor att de fick skylla sig själva och att de lurats av vissa organisationer till detta. Centerpartiet har under många år kämpat en ojämn kamp för att komma till rätta med denna orättvisa. I dag kan vi dela glädjen med de många verkliga låginkomsttagarna bland pensionärerna när deras ekonomiska situation kommer att förbättras. fr.o.m. halvårsskiftet kommer undantagandepensionärerna att erhålla pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg. Det är ett historiskt beslut. Ett efter ett har de olika politiska partierna givit oss sitt stöd. Nu har t.o.m. regeringspartiet under tysta protester insett att slaget är förlorat och därför tvingats att till nöds acceptera det beslut som fattas i dag. I ett särskilt yttrande försöker man dölja sin besvikelse över att man förlorat denna kamp. Det är sannerligen inte någon hedrande läsning för den som fortfarande tror att regeringspartiet vill ge bättre rättvisa till de sämst ställda. Prestige och principer har fått råda när det gäller behandlingen av denna grupp människor. Det är därför med ännu större tillfredsställelse vi från centerns sida har visat att man kan ändra på förhållanden om man bara inte ger sig. Fortfarande finns det dock vissa problem i ATP-systemet. Det gäller dem som begärde undantagande och är födda åren 1915-1923. De får en sänkning med pensionen på så sätt att för varje år som den försäkrade är född senare än år 1914, det antal år som erfodras för full pension ökas med en tiondel av det antal år som den försäkrade på grund av undantagande från ATP gått miste om pensionspoäng. Det låter mycket krångligt. Det är naturligtvis ett krångligt system att räkna med, och det medför en orättvisa för den här gruppen. Vi anser från centerns sida att detta är en orimlig konsekvens av undantagandet. Samtliga personer som haft undantagande bör behandlas lika. Vi begär därför ett förslag som även undanröjer denna orättvisa. Riksdagen beslutade i ett tidigare skede att undanröja den orättvisa som drabbade en änka efter en s.k. undantagandepensionär. Det behövdes dock två beslut i riksdagen innan denna lilla grupp redan hårt drabbade kvinnor fick sin rättvisa. Det har varit häpnadsväckande att uppleva att socialdemokraterna, som tillhör ett parti som påstår sig värna om de små och svaga i samhället, har kunnat driva ett så hårt motstånd så länge. Vi stödjer i detta betänkande kravet på folkpension till utlänningar, vilket upprepas i reservation 1. Jag instämmer i den motivering Barbro Sandberg framförde i sitt anförande. Undantagandepensionärernas förändrade situation upplever vi från centerns sida som ett första steg mot den grundpension som vi konkret fört fram i motioner under det senaste halvåret. En pension där de olika förmånerna från folkpension, pensionstillskott, skattereglerna och KBT slås ihop tillsammans med delar av ATP skulle lösa många av de byråkratiska hinder som finns med marginaleffekterna i dagens system. Vi vet att pensionsberedningen tittar på vårt förslag. De s.k. dynamiska effekterna skulle verkligen utlösas om detta system infördes. Pensionärernas pengar skulle beskattas som alla andras. Deras extrainkomster skulle beskattas efter de skatteregler som gäller för alla andra. Det innebär att flera skulle inse att det lönar sig att arbeta. Bara inom vårdsektorn skulle ett sådant tillskott innebära en standardhöjning. Byråkratin försvinner och det kommunala bostadstillägget blir obehövligt i de allra flesta fall om en grundpension införs. Vi tycker nog att utskottet kunde ha skrivit något mera positivt om detta förslag. Jag är dock säker på att det kommer tillbaka inom en snar framtid. ATP-systemet håller inte för de påfrestningar som det utsätts för. Kravet på en höjning av taket måste stoppas dels av kostnadsskäl, dels av rättviseskäl. ATP-systemet är inte något premiereservsystem, och därför skall inte ATP systemet avkrävas att vara det. I dag får en låginkomsttagare inte tillgodoräkna sig sin ATP förrän inkomsten från ATP överstiger ca 14000 kr. Först då har pensionstillskottet, KBT och de särskilda skattereglerna försvunnit. I dessa fall rör det sig verkligen om marginaleffekter för pensionären. Centerpartiet har främst genom Martin Olssons agerande lyckats erhålla något förbättrade skatteförmåner för pensionärerna — tyvärr inte fullt ut. Dagens pensionssystem är ett stort svek mot främst kvinnorna som företrädesvis tillhör låginkomstgrupper. Nu drabbas de av hyreshöjningar och ökade kostnader för mat och andra nödvändiga omkostnader. Pensionstillskotten höjs visserligen, men basbeloppet kommer inte att höjas i den takt fördyringarna inträder. Därmed höjs inte heller folkpensionen. Vi har från centerns sida kritiserat detta vid tidigare tillfällen. Det är många förmåner som är baserade på basbeloppet. Många av dem som erhåller dessa förmåner får ingen som helst skattesänkning till följd av skatteomläggningen. Däremot får de dubbelt betala skatteomläggningen genom att deras levandsnivå sänks då ersättningarna minskar och levnadsomkostnaderna ökar. Basbeloppsmanipulationer leder till besvärliga situationer då basbeloppet inte längre utgör det rättesnöre det var avsett för. Vi reserverar oss mot detta beslut. Nu överväger regeringen att låta basbeloppet grunda sig på oktober månads kostnadsläge för att ge myndigheterna en möjlighet att klara den byråkrati dessa förändringar medför. Med det bifalls även Lennart Brunanders motion med just det kravet. Med en grundpension kan vi ta en avstamp för att slippa många av de frågor som utskottet har tagit ställning till. Med en grundpension skulle de som vårdat barn eller närstående kunna känna att samhället tillerkänner dem ett tack i form av en rejäl grundpension. Med en sådan reform skulle vårdårsdebatten kunna läggas åt sidan. I dag måste vi därför fortsätta att kräva att vårdåren skall kunna påföras föräldern med automatik, eftersom grundpension inte har införts. Riksförsäkringsverket har under de senaste åren fått uppdraget att påskynda informationen om att det faktiskt föreligger en möjlighet att räkna vårdår om man vårdar egna barn under tre år. Men man har legat utomordentligt lågt med denna information. Nu lovas bot och bättring, men vi litar inte på det utan reserverar oss till förmån för en annan modell. Rune Thorén kommer i sitt inlägg att redovisa detta mera utförligt. Vårdår borde också kunna få räknas retroaktivt, eftersom dagens pensionssystem visat sig så ofördelaktigt mot den stora grupp kvinnor som valde att vara hemma med barnen. Får vi ett grundpensionssystem blir detta överflödigt då de första 4,5 pensionspoängen motsvarar grundpensionen. Jag har i en motion tagit upp ett problem som berör den som har halv förtidspension. För att öka sin inkomst med en pensionspoäng utöver antagandepoängen måste den totala inkomsten ökas med 25 96. En förtidspensionär har alltså möjlighet att öka sin pensionsrätt, vilket måste vara en sporre att fortsätta med arbetslinjen. Nu äts då stora delar av denna extrainkomst upp av de nuvarande reglerna som missgynnar den blivande pensionen. Tyvärr ställer inte utskottsmajoriteten upp på detta förslag, vilket innebär att en pensionär med en deltidsförtidspension har små möjligheter och liten motivation att förbättra sin situation. Unga människor har i alltför stor utsträckning förtidspensionerats. Även för ungdomar som fortfarande går i skolan har förtidspensionen utnyttjats. På det sättet har många ungdomars möjligheter till aktiva insatser på arbetsmarknaden i stort sett försvunnit. Nu har rehabiliteringsutredningen också uppmärksammat detta, men det är ovisst när något förslag kommer till riksdagen med anledning av detta. Vi anser att det är så viktigt att dessa unga människor får en rejäl chans att komma ut i arbetslivet att det i detta fall borde föranleda ett snabbare beslut. Det kommunala bostadstillägget reduceras med inkomster som kommer från jordbruksfastighet eller av rörelse. Detta ter sig märkligt då riksdagen beslutat att en löneinkomst från den 1 juli 1989 inte skall beaktas i det inkomstunderlag som ligger som grund till det kommunala bostadstillägget. Det vore mest rimligt att båda dessa inkomster betraktades på likvärdigt sätt. På samma sätt anser vi att man även borde bortse från förmögenhetinnehav vid prövning av rätten till kommunalt bostadstillägg. Med en grundpension skulle även detta krångliga prövningsförfarande undvikas. För lantbrukare liksom för andra egenföretagare gäller att de för att få delpension måste minska sin arbetstid med minst hälften. Detta kan vara ogörligt, då det ofta inte överenstämmer med produktionsgrenens storlek. Deras arbetstidsminskning borde, som för löntagare, kunna bestämmas till en arbetstidsminskning som överenstämmer med deras. Detta är ett gammalt krav från oss i centerpartiet. Vi anser att egenföretagare har svårt att utnyttja de förmåner som tillkommit till synes enbart för löntagare. Jag vill med stöd av detta yrka bifall till reservationerna 1, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 26 och 28.

Herr talman! Debatten om pensionssystemet är årligen återkommande i kammaren. De frågor som behandlas skiljer sig inte så värst mycket åt från gång till gång. En fråga som har gått som, törs jag säga, en röd tråd genom debatten, både här i kammaren och utanför detta huset, alla år som jag har deltagit i pensionsdebatten, är frågan om de s.k. undantagandepensionärernas situation. Ibland har den frågan dominerat debatten. Det har faktiskt varit oerhört svårt att få utrymme och uppmärksamhet för några andra orättvisor i pensionssystemet. Men i dag kommer vi, genom riksdagens beslut, att på ett positivt sätt avföra frågan om pensionstillskott till undantagandepensionärerna från dagordningen i de kommande pensionsdebatterna. Jag är väldigt glad för att vi nu har nått enighet om beslutet att denna lilla grupp pensionärer skall få pensionstillskott på samma villkor som andra pensionärer. Ända sedan jag började att arbeta med pensionsfrågor har jag tyckt att undantagandepensionärerna har dömts att plikta hårt för sitt beslut att en gång ställa sig utanför ATP-systemet. Jag har aldrig riktigt trott på argumenten att merparten av gruppen ställde sig utanför för att kunna använda sina pengar till privata försäkringar eller investeringar i företaget eller något annat. Min uppfattning grundar sig på mina egna erfarenheter, och det är faktiskt ofta på det sättet vi skaffar oss åsikter. Min pappa var småföretagare. Det är väl kanske bäst att jag tillägger att pappa också var en mycket god socialdemokrat, precis som min mamma. Man hävdade verkligen arbetarrörelsens värderingar. Trots detta hade pappa och mamma många och långa diskussioner hemma vid köksbordet om pappa skulle ha råd att gå med i ATP-systemet eller inte. Det var aldrig tal om vare sig privata pensionsförsäkringar eller några investeringar. Samtalen rörde sig helt enkelt om ifall pengarna skulle räcka till mat, kläder och utgifter för bostaden och dessutom till ATP-försäkringen. Jag är övertygad om att mina föräldrars situation inte var unik. Jag har fått många brev och telefonsamtal från småföretagare, där man har beskrivit att främsta skälet till undantagande var att man inte hade råd. Det gäller jordbrukare, fiskare, herrfrisörer, skomakare, fönsterputsare, för att nämna några av de grupper som har betecknats som egna företagare som ville använda sina pengar till annat än ATP. Mitt parti, vpk, har haft vågmästarställning i detta ärende. Jag vill samtidigt säga att jag är glad för att mitt parti nu har ändrat uppfattning i denna fråga. Det är ingenting att sticka under stol med att det i mitt parti, precis som inom socialdemokratin, har funnits känslomässiga skäl för att inte ge undantagandepensionärerna pensionstillskott. Som exempel på hur den debatten har gått kan jag nämna att man har menat att undantagandepensionärerna själva en gång valde att ställa sig utanför gemensamma samhälleliga lösningar till förmån för privata, och att detta var en så osolidarisk handling att samhället nu inte skulle behöva visa dem någon solidaritet.

Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan i denna del. Herr talman! Låg pension är i första hand ett kvinnoproblem, och det är ett resultat av den rådande arbetsfördelningen i samhället. Man kan säga att antalet pensionärer med pensionstillskott också är ett mått på hur många låginkomstpensionärer vi har. För närvarande handlar det om ca 523 000. 87 Jo av dessa är kvinnor. I siffror handlar det om 454 000. En höjning av pensionstillskotten och KBT är den snabbaste och enklaste metoden att förbättra kvinnornas orättvist låga pensioner. Vpk menar att riksdagen bör anta en plan för ökningen av pensionstillskottet, så att lägsta pension, folkpensionens grundbelopp och pensionstillskottet, sammanlagt uppgår till två basbelopp. Jag tillstår att jag känner sympati för centerförslaget, med en grundpension på i dagsläget cirka tre basbelopp, som enligt ert förslag skall beskattas. Men jag tror inte att det finns förutsättningar nu för att ATP-pensionärerna som grupp accepterar ett sådant förslag. Det skulle innebära en kraftig urholkning av ATP-systemet. Följden kommer givetvis att bli krav på lägre ATP-avgifter. Det innebär på sikt mindre pengar till ATP-systemet. Om man skulle gå en annan väg och lägga ATP utanpå den kraftigt ökade grundpensionen, skulle det bli ohyggligt dyrt. Alla skulle få grundpension i botten och ATP ovanpå, och det skulle ändå ge mest till ATP-pensionärerna. Därför menar jag att det finns fördelar med att gå den andra vägen, som vpk förespråkar, nämligen behålla det system vi har i dag med en grundpension och pensionstillskott, intill dess vi har funnit ett bättre system. Genom att höja pensionstillskottet riktar vi insatserna direkt mot dem som har de lägsta pensionerna. Det ger en utjämnande effekt mellan mäns och kvinnors pensioner. Det är många reservationer i detta betänkande. Jag hinner inte med att tala för alla. Men jag vill hinna med att ta upp reservation 5, om ett okorrigerat basbelopp. Från 1991 är inte längre basbeloppet värdesäkrat fullt ut. Orsaken är skattereformen. Ett lägre basbelopp till pensionärerna skall vara en del i finansieringen av skattesänkningen för höginkomsttagarna. Socialdemokraterna och folkpartiet, som är överens om att försämra pensionärernas villkor, menar att om inte beräkningen av basbeloppet ändras kommer pensionärerna att få dubbel kompensation — sänkta direkta skatter och kompensation för höjningen av de indirekta skatterna, dvs. de skatter som skulle finansiera marginalskattesänkningen. Det är inte sant. En stor grupp pensionärer får ingen direkt skattesänkning. Den kompesation de får för vissa prishöjningar genom höjningen av pensionstillskottet täcker inte de verkliga kostnaderna. 2 Jo på pensionstillskottet är alltså den kompensation som pensionärerna får för prishöjningarna som är en följd av skatteomläggningen. Det gör i pengar 49 kr. i månaden. Pensionärerna förlorar mer än så genom det ändrade sättet att beräkna basbeloppet. Dessutom har pensionärerna ingen möjlighet att kompensera sig för prisökningarna i förhandlingar, som lönta garna kan göra och gör. Vi menar att eftersom pensionärerna inte har den möjligheten bör därför inte någon förändring ske i basbeloppsberäkningen. Jag tror att jag har tid att kommentera ytterligare en reservation. Jag väljer då den reservation som berör folkpension till invandrare. Nuvarande regler innebär att invandrare i pensionsåldern som kommer hit till Sverige — det handlar i sådana fall oftast om anknytningsinvandring, dvs. äldre föräldrar som får komma hit därför att de har barn här i landet — inte får pension även om de har uppnått pensionsåldern och inte står till arbetsmarknadens förfogande. Man måste nämligen ha varit här i landet i tio år. Den gränsen gäller i de fall då vi inte har tecknat konventionsavtal med invandrarnas resp. hemländer. Det har vi i de flesta fall inte när det gäller de länder från vilka invandring sker. Detta innebär att dessa äldre invandrare tvingas leva på socialbidrag. Som ett exempel kan jag nämna att i Stockholms kommun under maj månad 1989 — bara under en enda månad — betalades det 2,8 milj.kr.som socialbidrag till människor som saknade pension eller hade för låg pension från sina hemländer. Det är ju inte riktigt bra att göra människor till socialbidragstagare i onödan. Som svenskar skulle de vara berättigade till folkpension. Inte leder reglerna till någon besparing för samhället heller; det är bara en fråga om vilket konto som skall belastas. Från vpk:s sida menar vi att det bör vara socialförsäkringssystemet och inte kommunernas socialbidragskonton som skall belastas. För den här gruppen invandrare, som alltså kommit hit av anknytningsskäl, får kommunerna inte heller någon statlig kompensation för socialbidragen, vilket de får när det gäller flyktingar t.ex. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna nr 2, 3, 5, 15 och 22 i betänkandet.

Herr talman! Det är viktigt att för Margöé Ingvardsson beskriva vad vårt grundpensionssystem egentligen innebär. Vpk har ju visat sig vara lyhört när det gäller att stötta de svaga i samhället. Vårt system är ett sådant system. Vi vill sammanföra folkpensionsoch ATP-systemen, vilket innebär att grundpensionen utgör det som i dag är de första 4,5 pensionspoängen. I den grundpensionen ligger pensionstillskott, det kommunala bostadstillägget, de särskilda skattereglerna, folkpensionen och delar av ATP-systemet. Då slipper man hela byråkratin i dessa system. På detta läggs den ATP som man har intjänat därutöver; det är alltså inte ett system som skulle innebära att någon med ATP-pension får en orimligt hög folkpension. Det skall också när det gäller avgifterna innebära att folkpensionsavgiften skall försvinna. Vi gör ett helt nytt system. Folkpensionsavgiften utgör i stället en typ av ATP-avgift, så att vi får en enda avgift som finansierar hela detta system. Det är alltså det som är tanken bakom det hela, och det gynnar i hög grad just de låginkomsttagare som vi båda värnar om, dvs. kvinnorna.
Herr talman! Jag tror att jag har fullt klart för mig hur centern har tänkt sig sitt förändrade grundpensionssystem; jag har läst på förslaget mycket noga. En av anledningarna till att jag har gjort så är att det finns många sympatiska drag i tanken att ha en förstärkt grundpension i botten så att säga. Men jag kan inte finna annat än att ATP-pensionärerna med det system som centern föreslår — om man inte gör några förändringar i avgiftsuttaget till ATP — kommer att tycka att de inte får ut tillräckligt av de pengar som de har betalat till ATP-systemet. Jag vill inte vara med om ett system där man sänker avgifterna och på sikt urholkar själva pensionssystemet genom att förse det med mindre pengar. Det är alltså intressant att studera förslag till nya former för pensionssystemet, eftersom det vi har i dag inte är det bästa. Det råder stor orättvisa mellan mäns och kvinnors pensioner. Ett sätt som finns att direkt påverka den orättvisa som det innebär att kvinnor har de lägre pensionerna och män har de högre pensionerna är att höja pensionstillskottet. Detta har nämligen en påtagligt utjämnande effekt mellan lågoch höginkomstpensionärer. Kostnaden blir då inte heller så ohyggligt stor, eftersom de bäst behövande är de som direkt får nytta av detta.
Herr talman! De beräkningar som vi har gjort då vi utarbetat det här förslaget visar att ingen av höginkomsttagarna bland ATP-pensionärerna kommer att förlora på systemet. De får precis lika mycket som tidigare. De som får mest är de som ligger lågt i systemet, alltså de som har ATP upp till 4,5 90. De får ju tillbaka vad de har betalat; de andra kommer över huvud taget inte att beröras. Det är klart att en avgift på något sätt måste tas ut för att täcka kostnaderna, men redan i dag tar vi ju ut folkpensionsavgift och avgift för pensionstillskott. KBT är ju inte heller gratis. De pengarna går i det här systemet tillbaka.
Herr talman! För mig personligen och för mitt parti är det inte så stora problem att acceptera en urholkning av ATP-systemet på det föreslagna sättet. Vi är ju också kritiska mot den utformning som ATP-systemet i dag har. Jag tror emellertid inte att Karin Israelsson och centern lyckas få med ATP-pensionärerna som grupp betraktad på det här förslaget. Det står ju helt klart att de inte får ut någonting för de 4,5 första poäng som utgår som grundpension. De får ju bara ut ersättning för de poäng som de därutöver har betalat för. Det innebär alltså en urholkning av ATP-systemet. Detta kommer i sin tur att kräva förändrade avgifter osv. Men vi är överens om att det behövs en översyn av det nuvarande pensionssystemet.

Herr talman! Miljöpartiet vill utforma en trygghetspolitik som ger människor social, psykologisk, materiell, andlig och biologisk trygghet. Männi skors livskompetens och sociala kompetens måste upprätthållas. Pensionssystemet spelar en avgörande roll för äldre människor. Målet måste också vara att alla relationer mellan människor bygger på en kärleksfull livshållning, något som redan nu finns hos alla som på något sätt är engagerade i vården av människor. Man måste i vårdutbildningen försöka ge eleverna en positiv människosyn: människor får aldrig bli vårdobjekt. Vi vill också arbeta för ett samhälle där alla har en meningsfull funktion i sitt bostadsområde och grannskap och där äldres erfarenheter tas till vara på ett omsorgsfullt sätt. Hantverkskunskapen som håller på att försvinna skall kunna förmedlas till kommande generationer genom att förutsättningar skapas för äldre att arbeta tillsammans med människor i alla åldrar. Vidare bör de äldres initiativkraft tas till vara vid utformningen av verksamheten vid dagcentraler och andra egna institutioner. Alla äldre som så önskar skall kunna få bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt. Men om någon önskar byta till en mer passande bostad inom sitt eget bostadsområde skall han eller hon ha förtur i en eventuell bostadskö. De som önskar vårda äldre släktingar i hemmet måste få förstärkta möjligheter till detta. De gamla skall få välja om de vill bo ensamma eller kollektivt tillsammans med andra åldringar. Inte heller får avvecklingen av de gamla ålderdomshemmen ske snabbare än de boende själva kan acceptera och absolut inte mot deras egen vilja. Vi i miljöpartiet vill införa en rörlig pensionsålder mellan 60 och 70 år. Under denna tid skall man också ha rätt till deltidspension med bibehållande av sitt ordinarie arbete. Det här är några tankar om människors livssituation inför pensioneringen. Men för att pensioneringen skall kunna bli så här positiv måste människorna ha en pension som ger trygghet under tiden efter det aktiva livet. Vi vill även ge människor möjligheter att fortsätta arbeta högre upp i åldern än vad som antagligen kommer att föreslås av pensionsberedningen. Vi vill understryka detta. Men vi vill ge människor möjligheter att arbeta ända fram till dess de är 70 år. Nu är det en lämplig tid att införa denna möjlighet, eftersom det är ont om arbetskraft. Pensionärerna kan därför utnyttjas som arbetskraft om de så vill. Det finns en grupp pensionärer som inte har haft denna trygghet som ger ett positivt liv efter pensioneringen. Det handlar om den grupp som alla har talat om i dag, nämligen undantagandepensionärerna. Miljöpartiet har ju inte suttit så länge i riksdagen och har därför inte kunnat arbeta för denna grupp, men sedan vi kom in i riksdagen har vi tillsammans med de andra oppositionspartierna arbetat för att dessa människor skall få tilläggspension och kommunalt bostadstillägg. Vi ser nu med glädje fram emot att ett sådant positivt beslut skall fattas i dag. Det handlar om en liten grupp, men den orättvisa som har drabbat den har varit så stor att detta är en viktig fråga. Ur rättvisesynpunkt är det kommande beslutet ett viktigt bidrag till ett mer rättvist samhälle. Jag vill även beröra en del av de reservationer som vi har fogat till betänkandet. Jag kommer kanske inte att nämna alla, men jag skall ta upp så många jag hinner. Invandrare som kommer till Sverige får i många fall leva på socialbidrag. Vi anser att det är ett dåligt system att ge socialbidrag till invandrare som kommer till Sverige. Vi har diskuterat detta när det gäller flyktingfrågan över huvud taget och sagt att arbetslinjen är ett bättre sätt att få människor att känna sitt egenvärde. Människor som är i pensionsåldern bör få en pension i stället. Det är ju inte billigare att ge dem socialbidrag. För många äldre i vårt land, och kanske i ännu högre grad för människor från andra kulturer, är det förnedrande att begära socialbidrag. Vi anser därför att de invandrare som inte står till arbetsmarknadens förfogande — gamla eller sjuka — skall ha rätt till en pension. Vi har även stött en vpk-motion som gäller efterlevandeskydd för homosexuella sambor. Eftersom det är möjligt för två personer av olika kön att ingå samboavtal, bör detta vara möjligt även för två personer av samma kön, och detta skall berättiga till efterlevandepension. Jag vill ta upp villkoren för växelvård. Vi anser att det är viktigt att människor kan bo kvar under samma förhållanden även om de tidvis är på sjukhus, dvs. bidrag till kommunalt bostadstillägg eller pension skall inte påverka möjligheterna för någon att ta hem sin make eller maka från sjukhus. Växelvård skall alltså vara möjlig. Och det handlar ju ofta om gamla människor. Detta betyder mycket för de gamla och för samhället. Ibland kan nämligen två patienter dela på en växelvårdsplats inom långvården, på ett ålderdomshem eller någon annanstans. Detta tas upp i reservation 4. Den åtstramning med anledning av skatteomläggningen som det talas om innebär att pensionärerna får vara med och betala skatteomläggningen. Och det är inte vilka pensionärer som helst som detta har betydelse för, utan det har störst betydelse för pensionärer med låg pension. Och som har nämnts tidigare är det mest fråga om kvinnor, men det har i detta fall mindre betydelse. Skattelättnader för högoch mellaninkomsttagare kommer till en del att betalas genom en urgröpning av grundpensionen. Det tycker vi är orättvist. Vi vill inte bidra till det, utan vi vill att grundpensionen skall vara säkrad på det sätt som den var före december 1989. Trygghetssystemet urholkas alltså genom detta. Den flexibla pensionsåldern har jag redan yttrat mig om. Vi i miljöpartiet vill även ha en översyn av ATP-systemet. Denna åsikt delar vi nu med många partier. ATP-systemet är inte längre tidsenligt. Jag delar vpk:s intresse för centerns förslag om ny grundpension. Jag tycker att förslaget är intressant. Jag kan emellertid inte i dag stödja detta förslag, utan jag anser att det behövs en förutsättningslös utredning och diskussion om detta, och jag tror att den kommer till stånd. Det betyder inte att allt det gamla behöver skrotas, men det kan förbättras. Framför allt skulle man kunna slippa rundgången av pengar genom att människor får bidrag till bostäder och pensionstillskott. Denna grundpension skulle kunna räknas ut på sådant sätt att den innebär en låg ATP-pension. Det skulle ge trygghet för de äldre att leva utan att behöva vara oroliga för vad som skall hända om de måste vistas på sjukhus, vilket nu är ganska dyrt för dem. Något som i ännu högre grad gäller kvinnor är ATP-pension som grundas på vårdpoäng för vård av barn. Det är endast ca 20 90 som utnyttjar möjligheten att hos försäkringskassan ansöka om vårdår. Med dagens moderna teknik skulle det inte vara nödvändigt för människor att anmäla detta till försäkringskassan. Självfallet skall dessa människor ha rätt till vårdpoäng för dessa år, eftersom det skulle förbättra kvinnornas pensioner ganska väsentligt. Vi har tillsammans med flera andra partier skrivit en flerpartimotion om en retroaktiv rätt till dessa vårdår. Jag anser att det är en rättvisefråga att man går långt tillbaka i tiden i fråga om detta. Det är kvinnorna som oftast har varit hemma för vård av barn, och de behöver därför bättre pension. Om man inför ett nytt ATP-system kan naturligtvis en sådan fråga falla, men i dag ser det ut som om det finns ett stort behov av detta. När det gäller förtidspension av handikappade stöder jag föregående talare. Det är ett dåligt sätt att stöda de handikappade. Genom den nya tekniken är det möjligt med ett större utbud av arbeten för även svårt handikappade. I dag finns det ju många arbeten som även handikappade kan ha. Det gäller hörselskadade, rörelsehindrade och även psykiskt utvecklingsstörda. Det finns alltså möjligheter att ge dem arbeten som bättre motsvarar deras förmåga, och då slipper de att bli förtidspensionerade med allt som det innebär av sysslolöshet och psykiska problem och även stora kostnader för samhället. När en människa blir ålderspensionär är det inte säkert att behovet av handikappstöd minskar. Handikappet kvarstår ju och försvåras dessutom ofta. Vi anser att dessa människor skall få behålla sitt handikappstöd även efter pensioneringen. Jag yrkar bifall till alla reservationer där miljöpartiet finns med, nämligen reservationerna 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18 och 19. Tack för ordet.

Herr talman! Folkpensioneringen och ATP-pensioneringen har i sina huvuddrag haft den nuvarande utformningen i nästan 30 år. Under denna tid har ett flertal reformer genomförts inom pensionsområdet, vilka gett ökad ekonomisk trygghet men även medfört att reglerna har blivit komplicerade och svårare att överskåda. Därför tillsatte regeringen 1984 en parlamentarisk utredning, pensionsberedningen, med uppgift att göra en översyn av den allmänna pensioneringen. Från pensionsberedningen har vi under de senare åren fått ett antal förslag, först och främst ett betänkande om deltidspension. De förslag som där lämnades har vi fattat beslut om här i riksdagen. Det gällde framför allt höjningen av ersättningsnivån i delpensionen från 50 till 65 26, alltså en återgång till den ursprungliga nivån. Vi har märkt och sett att det var en bra reform. Därför bör nivån ha kvar sin nuvarande omfattning. Pensionsberedningen har också lämnat ett betänkande om efterlevandepension. De förslag som där lämnades har alldeles nyligen trätt i kraft efter ett beslut i riksdagen. Jag vill ändå påminna om att utgångspunkten i den nuvarande efterlevandepensioneringen är att den skall garantera efterlevande minderåriga barn ett tryggat underhåll och en tillfredsställande standard. Vidare har vi från pensionsberedningen fått en rapport om undantagande pensionärernas ekonomi. Där har flertalet talare som varit uppe före mig poängterat de förslag till beslut som nu socialförsäkringsutskottet lämnat i betänkande 9. Från socialdemokratiskt håll har vi tyckt att det var angeläget och riktigt att till betänkandet foga ett särskilt yttrande, där vi redogör för vad som har hänt under åren med de s.k. undantagandepensionärernas förmåner. Från början var det ett olyckligt beslut. Det hade varit bra om det 1959 hade rått enighet om att undantagande från den allmänna tilläggspensionen inte var möjligt. Men den majoriteten fanns inte vid det tillfället, och det är bara att beklaga. Vi kan inte göra så mycket åt det nu. Vi vet att det var Karin Söder såsom socialminister som förde fram förslaget om att ta bort möjligheten till undantagande i tilläggspensioneringen. Då hade det naturligtvis också varit på sin plats att lägga fram förslag till sådant beslut som man sedan direkt efter regeringsskiftet har fört fram här i riksdagen. Men efter den genomgång pensionsberedningen har gjort när det gäller undantagandepensionärernas ekonomi är det nu ett enigt utskottsförslag som läggs fram i detta ämne. Ett nästa förslag som lämnades från pensionsberedningen kallades för förtidspension och rörlig pensionsålder. Där föreslogs möjligheter att ytterligare förbättra flexibiliteten i pensionsåldern, ett försök att skapa en rejäl möjlighet till rörlighet för åren mellan 60 och 70. Jag säger detta därför att det finns en del motioner och reservationer med anledning av de förslag som pensionsberedningen har lagt fram och som riksdagen har fattat beslut om. Det finns också en expertrapport från pensionsberedningen som har titeln Pensionssystemets stabilitet. Då kommer jag över på det arbete som pensionsberedningen har kvar att utföra. Där ingår naturligtvis en bedömning av pensionssystemets stabilitet. Vi har alla intresse av att ha ett ATP-system som är stabilt och håller även för framtiden. Att se till detta ingår i det arbete som pensionsberedningen nu har som sin uppgift att utföra. Det sades i direktiven till pensionsberedningen att folkoch tilläggspensioneringen bör ligga fast i sina grundlinjer och att nuvarande uppbyggnad av pensionssystemet med en grundläggande pensionsnivå oberoende av tidigare förvärvsarbete kompletterad med en tilläggspension enligt inkomstbortfallsprincipen bör kvarstå oförändrad. Detta är grunden för vårt arbete. Inom denna ram diskuterar pensionsberedningen också vad vi kallar grundpensionsnivån. Där har vi tagit upp de frågor som bl.a. Karin Israelsson förde fram. Vi håller på med beräkningar för att se vad det blir för utfall. Flera olika modeller finns framtagna med anledning av att det ju naturligtvis finns ett intresse av att ha ett enklare system för den grundläggande tryggheten i pensionssystemet. Det består av folkpension, pensionstillskott, KBT och extra skatteavdrag. Det uppstår ibland tröskeleffekter inom detta system. Det är den fråga som pensionsberedningen för närvarande har på sitt bord. Dessutom vet vi att det ligger en lagrådsremiss från finansdepartementet när det gäller pensionärernas skattesystem i framtiden. Detta säger jag alltså med anledning av att det finns reservationer inom just detta område. Vi har också i dag fört en diskussion om förändring av basbeloppet. Det är ganska naturligt att vi har fått den diskussionen. Jag tror inte att det finns något parti som egentligen tycker att den bästa lösningen på de problem som följer av skatteomläggningen är en förändring av basbeloppet. Det är ändå den möjlighet som står oss till buds, om inte folkpensionärer med skattskyldighet skall ha en bättre kompensation för den skattereform som skall gälla från 1990 än vad löntagare får i denna situation. De ledamöter som jag kan se sitta framför mig i kammaren är kunniga i systemet. Alla vet att kompensation till pensionärer som inte har skattskyldighet, alltså de som bara har folkpension och pensionstillskott, har skett på annat sätt. Det har vi tidigare beslutat om. Här finns alltså litet olika reservationer. Det är ett stort område som vi nu behandlar: förslaget till budget för kommande budgetår, vårdbidrag för handikappade barn, barnpensioner, folkpensioner, bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension och vissa yrkesskadeersättningar. Jag vill ägna mig något åt det anförande som Barbro Sandberg höll här där hon, om jag kommer ihåg rätt, talade om att socialdemokraterna bara är handikappvänliga i ord och möjligen i skrift men icke i handling. Barbro Sandberg har fört fram den uppfattningen tidigare och grundar den på att vi bl.a. är emot att vårdbidragets merkostnadsdel inte är ATP grundande. Dessutom tar hon detta till intäkt för att vi inte vill knyta vårdbidraget till basbeloppet. I stället bör det följa förtidspensionens nivå. Detta skulle vara särskilt handikappfientligt. Jag har litet svårt att förstå den argumentationen. En kostnadsersättning kan ju knappast bli ATP-grundande. Om man lägger kostnadsersättningen utanför det s.k. vårdbidragets andra del, blir det väl inte bättre för det. Jag förstår inte riktigt den logiken. Det är ju en summa som bara läggs vid sidan av vårdbidraget, precis som sker i dag. Jag förstår, som sagt, inte riktigt det argumentet. Vad gäller basbeloppets följsamhet beträffande vårdbidraget har anhörigvårdkommittén — detta vet Barbro Sandberg också — penetrerat möjligheterna att knyta detta till basbeloppet i stället för, som nu sker, till förtidspensionens storlek. Men man har funnit att det förmodligen är bättre att knyta det till förtidspensionen. Vissa korrigeringar av pensionen kan ju ske som inte följer basbeloppsuppräkningen. Herr talman! Jag har inte gått igenom samtliga reservationer i betänkandet. Men jag tror att jag har tagit upp det väsentligaste vad gäller reservationerna. Jag avslutar med att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet på samtliga punkter.

Herr talman! Ingegerd Elm uppehöll sig vid pensionsberedningens arbete, och det är riktigt att göra det. Först och främst vill jag påpeka att vi har haft ATP-systemet i 30 år. Dess värre har vi rört i reglerna vid ganska många tillfällen. Systemet har därför blivit alltmer ologiskt. Det är det som ligger bakom våra krav på en mycket mera genomgående utredning av ATP-systemet. I och med detta har ytterligare instabilitet skapats. Det fanns en viss instabilitet i systemet redan från början. Vi har tafsat på oantastbarheten. Människor vet därför inte riktigt vad de kommer att få i pension i framtiden. Dessutom kommer det att se annorlunda ut i framtiden. Världen blir mer mångkulturell. Det tillkommer fler livsstilar. Därför måste systemet på ett mer genomtänkt sätt anpassas till framtiden. Det är detta som ligger bakom våra krav på nya direktiv och en annan inriktning beträffande ATP-reformen. Att vi har rätt framgår av den diskussion som har förts mellan centern och vpk. Det behövs en mycket mer förutsättningslös utredning. Jag tror att det finns många gemensamma punkter här, men också många olikheter. Olikheterna har att göra t.ex. med frågan om huruvida vi skall tillåta större frihet för den enskilde — världen håller ju på att ändrs i det avseendet — eller om vi skall vara kollektivister. Man måste sätta sig ned och penetrera dessa frågor. Så något om basbeloppet. Visst vet vi alla att det inte är bra som det nu är. Det är inte bra att man tummar på basbeloppet. Det skulle ha gått att hitta andra lösningar. Mot den bakgrunden är det mycket sorgligt att ett enat socialförsäkringsutskott, som borde vara kunnigt i denna fråga, inte kunde säga att denna lösning är dålig. Den dåliga lösningen sammanhänger naturligtvis med skattereformen. Man kan inte omfördela skatter när skattetrycket är så högt som vårt utan att det gör ont. Sådana problem gäller inte för oss moderater. Vi vill ju sänka skattetrycket. Det är inte alltid så svårt att åstadkomma det. Enbart införandet av en arbetsgivarperiod skulle minska kuvertkostnaden med 5 milj.kr. Det går alltså att minska utgifterna också.
Herr talman! Orsaken till att socialdemokraterna och folkpartiet går in och försämrar basbeloppet är enligt Ingegerd Elm att man vill undvika att skattskyldiga pensionärer får för stor kompensation för skatteomläggningen. Men vad jämför man då med, Ingegerd Elm? Jämfört med löntagarna kan i alla fall inte pensionärerna hävda sig. Vi vet ju att löntagarna har möjlighet att begära nya förhandlingar och den vägen få kompensation för prishöjningar. Men pensionärerna har inte den möjligheten. Vad anser Ingegerd Elm om kompensationen till den stora grupp pensionärer som har så låg pension att de inte betalar någon skatt? Den här gruppen pensionärer får alltså 2 76 mer i pensionstillskott för att klara de prishöjningar som blir följden av skatteomläggningen. Dessa 2 90 blir i pengar 49 kr. i månaden, och det är ingenting med tanke på de prishöjningar som blir en effekt av skatteomläggningen. Pensionärerna får alltså inte full kompensation för skatteomläggningen, utan pensionärerna — i första hand pensionärer som har låg inkomst — får faktiskt betala höginkomsttagarnas marginalskattesänkningar. En av orsakerna till detta är just försämringen när det gäller basbeloppsberäkningen. Ingegerd Elm sade i slutet av sitt anförande att hon hade tagit upp det som hon ansåg vara väsentligast i betänkandet. Men inte med ett enda ord nämnde hon orättvisorna i fråga om kvinnors och mäns pensioner. Jag undrar därför om socialdemokraterna inte anser att det är en väsentlig fråga i samband med diskussionen om pensionssystemet. Vi har ett förslag om en höjning av pensionstillskottet. Möjligen är det inte det bästa förslaget. Vi diskuterar gärna andra lösningar. Men ingen kommer med några andra förslag. Jag undrar: Vad är socialdemokraternas förslag när det gäller att minska orättvisorna i fråga om mäns och kvinnors pensioner? Alla beräkningar visar att de orättvisor som finns i dag kommer att bestå långt in på 2000-talet om vi inte gör någonting. Därför frågar jag: Vilka förslag till åtgärder har socialdemokraterna när det gäller att minska skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner?

Herr talman! Som företrädare för regeringspartiet gav Ingegerd Elm en något kryptisk förklaring till att man i dag kunde gå med på att undantagandepensionärerna — äntligen, skulle jag vilja säga — får de önskade rättigheterna. Man kan tala om en historieskrivning som utesluter ett stort antal år då socialdemokraterna hade kunnat ha en annan inställning. Men vi får vara glada över att socialdemokraterna har insett att det här också är en rättvisefråga och att den lilla grupp som det handlar om är väl förtjänt av det pensionstillskott, och KBT, som man nu äntligen får. För övrigt hänvisas det i mycket stor utsträckning till pensionsberedningen. Jag förstår att Ingegerd Elm är väl insatt i dess arbete. Det kan vara bra för oss som inte sitter med där att få vissa rapporter om vad som är på gång. Förhoppningsvis kommer det arbetet så småningom att utmynna i ett förslag från regeringens sida. Vi får väl se hur det blir med grundpensionen. Jag hoppas att man i pensionsberedningen kommer att vara positiv när man tittar på förslaget. Det ligger mycket av förenklingar i det system som Ingegerd Elm godkände. Ingegerd Elm erkänner att basbeloppsförändringen inte är den bästa lösningen. Nej, det är den verkligen inte. Man valde den ändå, och det var illa att man inte såg till att skatteomläggningen inte skulle drabba de sämst ställda, som den trots allt gör. Man kunde t.ex. ha sänkt momsen på baslivsmedel och via en sådan åtgärd givit även pensionärer och låginkomsttagare ett direkt stöd. En fråga som inte heller har berörts speciellt mycket i detta betänkande är frågan om vårdåren. Det handlar om kvinnors låga pensioner, om den generation av kvinnor som har ägnat sitt intresse och sin kraft åt vård av egna barn i hemmet. Regeringen har legat mycket lågt när det gällt att se till att vårdåren också skulle vara möjliga att tillgodoräkna sig. Den press som vi från oppositionen nu sätter på regeringen hoppas jag skall leda till att man ändrar uppfattning även i denna fråga och ser till att vårdåren kommer de kvinnor till godo som har gjort sig förtjänta av dem.

Herr talman! Det tycks handla om ungefär samma saker för alla oss som talar i den här debatten, bl.a. om orättvisan när det gäller kvinnor och pensioner. Den orättvisan kommer inte att minska särskilt mycket, eftersom löneskillnaderna mellan kvinnor och män återigen ökar. Det är också ett problem för framtiden, dvs. trygghet på kort och på lång sikt. Det är allvarligt om man måste ta till så drastiska åtgärder som att fastställa basbeloppet med undantagande av prishöjningar som görs på grund av skatteomläggningen. Sådana åtgärder borde omprövas. Man kan självfallet ge kompensation på olika sätt i dag, men då måste man göra detta kanske varje år och se efter hur det verkar. Ett fast basbelopp som inte urgröps skö ter sig självt, följer utvecklingen i samhället och ger människor den trygghet som de behöver. På samma sätt som man ersätter studenterna för skatteomläggningen genom att låta dem låna mer pengar, ersätter man pensionärerna genom att urholka bastryggheten. Det gäller naturligtvis inte de pensionärer som har hög ATP eller annan tilläggspension, utan det gäller just de pensionärer som har ingen eller mycket låg ATP. Jag tycker fortfarande att det här mycket allvarligt. Var och en av oss har tagit upp dessa frågor just därför att de ger detta betänkande en negativ vinkling.

Herr talman! Ingegerd Elm säger att jag tidigare har kritiserat socialdemokraterna när det gäller handikappolitiken, och jag vidhåller den kritiken. Ni har inte i handling visat att detta fortfarande är ett prioriterat område. Det vore intressant att få höra vilka exempel Ingegerd Elm har på att ni har gjort någonting efter 1988. Sedan säger Ingegerd Elm att hon inte riktigt förstår hur handikappersättning skall kunna utgå till den som får vårdbidrag. Jag kan inte inse varför det är så svårt att förstå. Handikappersättning får människor med handikapp efter det att de fyllt 16 år och de som blivit handikappade innan de fyllt 65 år. I detta fall gäller det föräldrar som vårdar barn med handikapp och som de har kostnader för, och därför kan detta vårdbidrag ses som en ersättning för det arbete de utför och det inkomstbortfall de har. Däremot borde det finnas rätt till en viss ersättning för merkostnader, precis som alla andra handikappade har. Det kan inte vara så svårt att förstå att en handikappersättning läggs ovanpå vårdbidraget. Däremot är det helt riktigt, som Ingegerd Elm säger, att ersättningen inte skall vara ATP-grundande. Men systemet slår snett med den konstruktion det har i dag. Effekten blir att de föräldrar som har de högsta merkostnaderna och de mest gravt handikappade barnen också får den lägsta ATP-poängen. Man kan väl inte tycka att det är riktigt. Ingegerd Elm hänvisar till anhörigvårdskommittén. Den har ingenting med dessa föräldrar att göra, utan den skall se över vård av anhöriga som är vuxna. Vi måste hålla isär begreppen när det gäller vård av handikappade barn och anhörigvård av vuxna människor.
Herr talman! Det är klart att vi skall hålla isär de två begreppen, Barbro Sandberg. Men just den här frågan gällde om vårdbidraget skall vara anpassat till nivån på förtidspensionen eller ha basbeloppsanknytning. Anhörigvårdskommittén har undersökt detta och kommit fram till den slutsats som jag refererade. Det system som moderaterna och Margit Gennser vill ha när det gäller tilläggspension är inte detsamma som det socialdemokraterna vill ha — där har vi hela tiden haft skilda uppfattningar. Ni vill ha ett system som bygger på premiereserver, och det var om detta som striden stod en gång i världen. Vi är alltså inte beredda att med Margit Gennser diskutera en ändring när det gäller själva uppbyggnaden av tilläggspensionssystemet. Jag kan inte in stämma i Margit Gennsers uppfattning om hon anser att det nuvarande systemet är ologiskt. Här har från flera håll sagts att vi också skulle kunna föra en diskussion om kvinnors och mäns olika pensioner, och det är riktigt. Jag har fått frågan om detta problem inte skulle kunna lösas genom att man höjde pensionstillskottet — det skulle ju ge ett tillskott till kvinnornas pensioner. Jag delar inte uppfattningen att det är en möjlighet att förbättra kvinnornas ekonomiska ställning efter pensioneringen. Utvecklingen har varit dålig under några år, och löneklyftan mellan män och kvinnor har blivit större och större. Detta är naturligtvis någonting som avtalsparterna har ett ansvar för, men det är mycket viktigt att vi också i riksdagen fattar beslut så att kvinnor får möjlighet till heltidsarbete och möjlighet att höja sin lön för att kunna vara självförsörjande när de blir pensionerade.

Herr talman! Folkpartiet anser att ersättningen till föräldrar som vårdar handikappade barn är för låg, och det är därför som vi tycker att ersättningen skall knytas till basbeloppet. Om dessa barn skulle vårdas på institutioner skulle det kosta samhället otroligt mycket mer pengar. De här föräldrarna gör alltså en oerhört stor samhällsinsats, som vi värderar mycket högt. Om anhörigvårdskommittén då har kommit fram till att det bör följa förtidspensionen, är det deras sätt att värdera dessa föräldrar. Vi tycker att de gör en större insats och att de är värda åtminstone 2,5 basbelopp.
Herr talman! Orden konservativ och radikal börjar få mycket egendomliga användningsområden nu för tiden. Om man med ordet konservativ i dess sämre bemärkelse menar att aldrig kunna tänka nytt, att aldrig kunna ompröva gamla ståndpunkter osv., då är socialdemokraterna i grunden ett konservativt, ja, faktiskt ett bakåtsträvande parti. Vad menar jag med att ATP-systemet är ologiskt? Det är ett fördelningssystem. Vi vet att det är stora variationer mellan ålderskullarna. Det betyder att det, när vi har stora grupper som är yrkesarbetande och kanske små pensionärsgrupper, är ganska lätt att få systemet att rulla. Sedan blir de yrkesarbetande pensionärer och det kanske är små generationer som skall försörja dessa stora pensionärsgrupper. Vi får en rullande instabilitet i systemet. Det är därför man över hela världen börjar tänka om vad gäller fördelningssystem. Sådant kan inte göras hastigt. Vi måste tänka på människors trygghet i framtiden. Därför, Ingegerd Elm, vore det på tiden att vi utredde detta, men utan skygglappar. Vi borde försöka fungera som klart tänkande människor, ägna oss åt analys och inte åt politiska klichéer. Vad gäller kvinnor vill jag säga att det är alldeles riktigt att efterlevandepensionsreformen var olycklig. Jag var en av de få här i kammaren som sade detta. Men jag tror också att vi i framtiden inte får tänka i uppdelningen kvinnor och män, utan det är fråga om människor, individer som allihop ser olika ut och har olika livsstilar, som arbetar på olika sätt osv. Därför måste vi släppa lös pensionssystemet. Då är premiereservsystemet en mycket bra lösning. Det är därför vi förespråkar det systemet. Det är inte 1990 års pensionsförändringar vi skall diskutera. Pensionssystem är mycket långsiktiga system. Därför måste vi vara beredda att göra något bra för 2000-talet. Det tar tid och fordrar mycket omtänkande. Eftersom många här tydligen har svårt att fundera i analytiska banor och tänka nytt, fordras det dess värre lång tid för att påverka denna opinion. Ju längre tid man tövar, desto större blir kostnaderna och desto sämre blir det för dem som blir gamla och skall ha pensionerna.
Herr talman! När Ingegerd Elm berör kvinnors pensioner har hon ett råd: Gå ut och heltidsarbeta, kvinnor! Det löser problemet. I det betänkande vi behandlar i dag handlar det litet grand om historia. Det gäller de kvinnor som har heltidsarbetat, men i stor utsträckning i hemmet med vård av egna barn. Det är för deras skull och för deras pensioner som vi har motionerat. Inför framtiden vill vi från centerns sida ha en grundpension, som skulle ge också de här kvinnorna en erkänsla penningamässigt för det arbete de har utfört. Jag kan bara göra den tolkningen att socialdemokraterna står tomhänta när det gäller att i pensionshänseende ge en grundtrygghet till de kvinnor som inte har en chans att gå ut i ett nytt heltidsarbete, eftersom de redan har nått pensionsåldern.
Herr talman! Jag är överens med Ingegerd Elm om att vi givetvis måste arbeta för att förändra samhället så att kvinnor och män får lika villkor, lika villkor i hemmet och lika villkor på arbetsmarknaden. På sikt kommer det att leda till att kvinnor och män även får lika pensioner. Men jag är inte överens med Ingegerd Elm om att vi, när vi har uttalat denna långsiktiga målsättning, inte behöver göra någonting åt de orättvisor som finns i dag. Både Ingegerd Elm och jag kan konstatera att de långsiktiga samhällsförändringarna tar oerhörd tid att uppnå. Min generation, fyrtiotalisterna, kommer att leva kvar i det här ojämlika pensionssystemet när vi får pension in på 2000-talet. Jag kan titta på min dotter och hennes generation. De lever kvar i samma mönster. De har valt fel yrken med låga löner. Vi har inte fullt utbyggd barnomsorg ännu. De tvingas också att stanna hemma med sina barn. Sedan får de plikta för det när de skall hämta ut pensionen. Jag kan inte finna mig i att det skall vara så, långt in på 2000-talet, tills vi förhoppningsvis har ändrat på villkoren för kvinnor och män. Jag tycker att vi måste göra något nu. Vad jag kan se kan vi på ett enkelt sätt ändra litet grand på orättvisorna genom att höja pensionstillskottet. Självklart kommer det att kosta pengar. Jag måste fråga Ingegerd Elm: Får det inte kosta någonting att utjämna orättvisorna mellan män och kvinnor? Om det skall ske helt utan kostnader tror jag inte vi kommer att uppnå någonting.
Herr talman!. Jag glömde i mitt förra anförande att replikera Karin Israelsson. Jag blev litet oroad av att Karin Israelsson uppfattade mitt anför 7 Riksdagens protokoll 1989/90:90 ande som att jag instämmer i centerns förslag till uppbyggnad av grundtryggheten. Jag uppfattade hennes replik på det sättet. Det vill jag alltså dementera. Jag har över huvud taget inte tagit ställning till något förslag, utan jag refererade till den diskussion som pågår. Vi har sedan fått en diskussion om ojämlikheten mellan män och kvinnor. Det är kanske inte så märkligt, eftersom det i stort sett uteslutande — jag har inte tänkt så noga på det — är kvinnor som har debatterat den här frågan. Vi står inte, som Karin Israelsson sade, tomhänta. Innehållet i Margö Ingvardssons anförande var ungefär likadant, att socialdemokraterna är tomhänta och att det inte får kosta någonting att klara jämställdheten mellan män och kvinnor. Det är klart att det kostar pengar. Män och kvinnor har olika ekonomisk standard efter pensioneringen. Det skulle naturligtvis vara en fördel om kvinnorna hade samma nivå. Jag vill också säga att antalet ATP-poäng är i ständigt stigande för kvinnorna, alltså antalet år med intjänade ATP-poäng. Det som skiljer är den inkomst man har haft under sin yrkesverksamma tid. Det är där den stora orättvisan ligger. Det hör naturligtvis inte till vår debatt i dag, men hur stor inkomst man har som yrkesarbetande sammanhänger intimt med utgående ATP. Vårdåren har man också en viss nytta av. Men de åren ger inga pengar. Det är ett antal år som man får använda för att fylla ut de 30 åren under vilka ATP-poängen skall intjänas. Vi har i utskottet vid ett flertal tillfällen diskuterat varför vårdåren används i så liten omfattning, och i en sjunkande omfattning. Detta ärende har också varit uppe hos riksförsäkringsverket. Det ligger ett förslag från riksförsäkringsverket hos regeringen som handlar om att komma till rätta med det problemet.

Herr talman! Det är ett mycket viktigt betänkande som vi nu behandlar i denna kammare. De frågor som tas upp har för många människor en mycket stor betydelse, särskilt ur ekonomisk synpunkt. Men de är också av vikt ur andra synpunkter. Bl.a. handlar de om en värdering av de insatser man gjort eller gör i samhället. Av tidsskäl skall jag för min del avhålla mig från att kommentera en mängd intressanta frågor som har tagits upp i betänkandet. Jag vill dock ändå uttrycka min glädje över att vi i Sveriges riksdag äntligen kommit så långt att vi nu, 1990, kommer att besluta att också de s.k. undantagandepensionärerna får pensionstillskott. Det är inte fråga om någon stor grupp, men det är just därför inte mindre viktigt. Centern har under många år oförtrutet arbetat för detta. Det är roligt att se det arbetet nu bära frukt. Jag hoppas att vi ganska snart kan få se vårt förslag om en rejäl grundpension gå samma väg, dvs. få majoritet i riksdagen. Det är många människor som berörs — enligt uppgift närmare 1,3 miljoner pensionärer. Men, herr talman, anledningen till att jag i dag anmält mig till debatten är i första hand att jag sedan jag kom till riksdagen 1985 har motionerat om retroaktiv rätt till vårdår för föräldrar som vårdar barn hemma som är under tre år. I de allra flesta fall gäller detta kvinnor. Under åren har intresset för frågan ökat, och numera har fyra partirepresentanter från centerpartiet, folkpartiet, vpk och miljöpartiet undertecknat ifrågavarande motion. Idén kom däremot från kvinnorna inom TCO. Jag uppmärksammade den i en tidningsartikel hösten 1985 och motionerade om detta under allmänna motionstiden 1986. I årets motion har vi också tagit upp problemet med att få vårdåret automatiskt tillgodoräknat när man har vårdat barn hemma. Nu måste man ansöka om det. Som framgår av såväl betänkandet som motionen genomfördes reformen 1982. Herr talman! Jag måste säga att jag är förvånad över att motionen inte kunnat vinna allmänt bifall i socialförsäkringsutskottet. Av utskottets sjutton ledamöter har sex, representerande folkpartiet, centern, vpk och miljöpartiet, i huvudsak röstat för motionen om retroaktivt tillgodoräknande. Socialdemokraterna och moderaterna — en i och för sig inte alltför ovanlig koalition här i kammaren, trots vad massmedia många gånger påstår — har däremot röstat emot motionen. Det senare förvånar mig. Av dessa elva ledamöter är åtta kvinnor. Tycker ni verkligen att den kvinna — det handlar ju i de flesta fall om kvinnor — som under 1960 och 1970-talen stannade hemma och då inte fick någon form av ersättning, skall straffas också så att säga som pensionär genom att inte få räkna dessa år som pensionsberättigade? Majoritetens företrädare sade här nyss att det inte ligger några pengar i det här. Det är en sanning med modifikation — det betyder oerhört mycket pengar om man har 30 pensionsår eller — som många har — tjugo trettiondelar. Har de varit hemma och vårdat barn i nio år får de i stället tjugonio trettiondelar. Det handlar för dem om mycket pengar. Det här har alltså mycket stor betydelse för många människor — det behöver jag väl egentligen inte tala om för ledamöterna här i kammaren. Herr talman! Jag tycker att utskottets motivering för avslag på motionen är mycket tunn. När det gäller att automatiskt få tillgodoräkna sig vårdår tycker jag att det är nästan genant att läsa att det skulle vara så stora problem att införa ett sådant system. I den datoriserade värld som vi lever i måste det vara en av de enklaste saker som finns att genomföra ett sådant system. Men självfallet måste man först vilja göra det, dvs. en majoritet här i kammaren måste begära att regeringen verkställer ett sådant beslut eller åtminstone fattar ett så blygsamt beslut som reservanterna hemställer om, nämligen att man utreder frågan. I dag sätter man fast fartåkare med hjälp av en kamera, och sedan skickar man bara inbetalningskortet. Det klarar vi. Däremot skulle vi inte klara att hålla reda på att en kvinna har fött barn och om hon har haft inkomst under de tre första åren. Nej, som sagt: Det handlar om viljan! Vi ser i betänkandet också att 58 96 av dem som tillfrågats inte hade hört talas om det här med vårdår. Jag tycker att det är signifikant att vi politiker, när det här i kammaren blir fråga om att driva in pengar, har fina system för det, men när det gäller att ge ut pengar har vi inga automatiska system — och det drabbar ofta i första hand dem som har det svårast. Herr talman! Samma sak gäller möjligheterna för dem som efter ATP:s genomförande har vårdat barn hemma under tre år. Det är självklart att de borde kunna ansöka om det och att det borde gå att genomföra. Att kontrollera bakåt i tiden måste vara enkelt, eftersom pensionspoängens framräknande fordrar en kunskap om den pensionsberättigades inkomster bakåt i tiden. Nej, här gäller naturligtvis detsamma som i det förra fallet: Det är fråga om att vilja. Ofta gäller det människor med små inkomster, men även för kvinnor med högre inkomster är det naturligvis viktigt att få ihop så många ATP-år som möjligt, eftersom villkoret är att man skall ha 30 ATP-år. För en flerbarnsfamilj, där kvinnan har varit hemma i tio år, har det stor betydelse. Herr talman! Jag kan heller inte undanhålla kammaren följande funderingar: Vilket är viktigast — att de här kvinnorna får rätt till ATP-år för den tid de vårdat barn eller att de som kör bil och får ersättning härför därigenom också höjer sitt pensionsunderlag? Jag har förstått att ett sådant förslag är på väg. För mig är det inte svårt att ha en klar och bestämd uppfattning, men min fråga går framför allt till socialförsäkringsutskottets majoritet och inte minst då de åtta kvinnor som medverkat till föreliggande beslut. Herr talman! I dag står det så här i en tidning: Res er upp och säg ifrån! Det konstateras där att Sveriges kvinnor är 1980-talets stora förlorare. Den som säger det är LO:s jämställdhetsombudsman, Boel Carlsson. När man har hört debatten här i kammaren kanske man förstår slutklämmen — det är ju kvinnor som varit uppe och talat här. Där ställer hon nämligen sitt hopp till landets nye finansminister, Allan Larsson. Hon säger: Jag tror att Allan vet hur våra tjejer har det. Jag är som sagt förvånad — det har jag redan uttryckt. De som sitter i utskottet företräder majoriteten; den största gruppen av dem är födda på 1930 och 1940-talen. Det är exakt den grupp av kvinnor som jag talat om. Många av dem valde att vara hemma, men många av dem hade ingenting att välja på. Det fanns inga jobb, osv. De fick då ingen ersättning för att de vårdade barn. De borde då när de kommer i 65-årsåldern åtminstone ha möjlighet att få pension för de åren. Men då säger man här i riksdagen att det av olika skäl inte går. Jag är — det vill jag än en gång säga — förvånad över det. Herr talman! Slutligen vill jag säga att jag i och för sig inte har några illusioner om att kunna påverka den här kammaren, med den sammansättning den har, så att beslutet går i den riktning som jag önskar. Men det är möjligt att jag får fortsätta att arbeta för detta några år till och att vi så småningom kan få igenom detta, som jag tycker är ett rättvisekrav. De två partier som har röstat emot är moderaterna och socialdemokraterna. Moderaterna brukar ofta tycka att det är viktigt att kunna vara hemma och sköta barn. Vi skulle kunna använda den motiveringen. Socialdemokraterna påstår sig i alla fall vara mycket för solidaritet. Jag frågar då: Är det inte att visa solidaritet mot i första hand kvinnor — det är dem det gäller — som under 1960 och 1970-talen vårdade barn hemma, att när de blir pensionärer åtminstone ge dem den uppskattningen att de kan få räkna sig detta till godo? Jag ber slutligen, herr talman, naturligtvis att få yrka bifall till reservationerna 14 och 15.

Herr talman! Det har nu — ett eller två år för sent — talats mycket om kvinnors pensioner. Jag var en av de få här i kammaren som faktiskt sade att det var ogenomtänkt att ändra efterlevandepensionen. Jag avstod dock från att rösta emot — det var en kompakt majoritet; jag gick i stället ned i kaféet och drack kaffe för att visa att jag inte ville vara med om det beslutet. Det spelade ingen roll. Det är ju bra att man har upptäckt att man har gjort fel, men då borde man tänka i litet nyare banor. Jag förstår inte varför man inte har anslutit sig till vår reservation om att 15 och 30-årsreglerna skall ligga fast tills man gör en genomgripande och väl genomtänkt reform av ATP-systemet. Jag förstår inte heller att man inte stöder tanken att kvinnor och män skall kunna avtala om delning av pensionspoäng. Jag förstår inte att det inte går ett ramaskri över landet när man börjar röra rätten till avdrag för premier för pensionsförsäkringar. Det beslutet kommer ju att gälla för det här årets premieinbetalningar. Att genomföra förändringar som blir väldigt konstiga och med retroaktiv verkan, vilket det finns förslag om, tycker jag är mindre välbetänkt. Det finns många andra sätt, och man borde välja något av dem. Allra helst tycker jag att kammaren borde ta lärdom av den förra debatten och inse att det är bättre att tänka tidigare än senare.
Herr talman! Jag vill bara i all stillsamhet säga till Rune Thorén att det kanske är bättre att inte använda så stora ord. Rune Thorén säger att med kammarens nuvarande sammansättning finns det inget hopp att hämta, bl.a. när det gäller retroaktiviteten för vårdåren. Jag vill då påminna om att vårdåren infördes 1982 på förslag av den dåvarande socialministern Karin Söder. I det förslaget var det mycket klart utskrivet att det skulle vara en begränsning i tiden. Beslutet skulle alltså inte gälla retroaktivt. Vi följde Karin Söders förslag vid den tidpunkten. Jag vill bara erinra om det. Detsamma gäller väl undantagandepensionärerna som Rune Thorén tog upp. Det var ju också Karin Söders förslag att avskaffa möjligheten till undantag, men hon hade då inget som helst förslag i övrigt. Jag tänker inte fortsätta att debattera om detta, men jag tycker att det är klädsamt att dra slutsatser av vad som skett och hur det skedde.
Herr talman! Först till Margit Gennser. Att det för vissa grupper, beroende på hur hög pensionspoäng man har, kan vara väldigt bra att dela på pensionspoängen, det förstår jag. Men för många finns det inte mycket att dela på över huvud taget. Jag tycker för min del att detta egentligen är världens enklaste fråga. Här finns ett system som är genomfört sedan 1982, och då säger vi att det i stället skall gälla från 1960. Till Ingegerd Elm vill jag säga att det är riktigt att man skall dra vissa konsekvenser. Det är precis det som centerpartiet har gjort. Karin Söder tillhör fortfarande centerpartiet och riksdagen och står bakom det förslag som finns i reservation 15. Vi tycker att det är rimligt att göra på det sätt som där föreslås. Likadant är det med undantagandepensionärerna. Vi vill fullfölja det tidigare beslutet. Det är synd om det skall vara socialdemokratisk politik att har man en gång sagt någonting, under vissa ekonomiska förutsättningar, kan man sedan aldrig se till att de grupper som inte kom med i första omgången så småningom också kommer med.
Herr talman! I de fall då bägge makarna har låg ATP tillämpas reglerna om pensionstillskott, KBT osv. Då får man och kvinna samma pension, som i alla fall skall räcka till för livets nödtorft och litet till. Om däremot kvinnan har varit hemma för att vårda barnen och mannen har haft ett yrkesarbete — säkerligen ofta välbetalt — kan det ju faktiskt vara en rättvisereform att de får dela pensionspoängen, för man ser familjen som en enhet. Så modern är jag att jag ser familjen som ett bolag, en mycket gammal form av bolag som funnits genom hela vår kultur. Jag tror att om vår kultur skall bestå, kommer också familjen att bestå. Eftersom uppdelningen sker på frivillighetens grund och inga familjer behöver tvingas att göra på ett sätt som de inte vill, är det ett alldeles utmärkt förslag. Som jag redan sagt, har tekniken gått framåt. Det finns datorer, bokföringssystem kan förenklas, osv. Så det är inte så hemskt svårt att ordna detta.
Herr talman! Jag har fortfarande inte förstått varför det skulle vara svårare att ordna med en retroaktiv rättighet. Även om jag upprepar mig, vill jag framhålla att det system vi har sedan 1982 — och det är detta motionen handlar om -— vill vi utsträcka till att gälla från 1960. Jag har svårt att se skillnaden mellan kvinnor som fött barn efter 1982 och kvinnor som fött barn 1980 eller 1965. För mig finns det ingen logik i att hävda att det inte skulle vara möjligt att genomföra ett retroaktivt system.

Herr talman! Jag måste säga några ord om min motion 224, som handlar om de neurosedynskadade och beräkningen av KBT för denna grupp. I min motion kräver jag än en gång att den ersättning till de neurosedynskadade som utgår från Astra enligt förlikningsavtalet inte skall betraktas som inkomst vid beräkning av bostadstillägget. När vi behandlade denna min motion förra gången, så sent som i december 1989, anförde socialförsäkringsutskottet precis som i dag i huvudsak två skäl för avslag. Det ena är att det finns flera grupper som skulle kunna hävda samma rätt vid beräkning av sitt bostadstillägg som de neurosedynskadade. I år har man hittat en sådan grupp, nämligen de krigsskadade. Till det kan jag bara säga att jag anser att det fortfarande rör sig om maximalt något hundratal svårt skadade och handikappade personer i landet som på det här sättet skulle få ett högre KBT. Jag tror fortfarande att detta land ur ekonomisk och rättvisesynpunkt skulle klara detta åtagande. När det sedan gäller utskottets andra argument, att eftersom det pågår en rättsprocess bör riksdagen inte för närvarande göra något uttalande i frågan, kan upprepas att jag vid förfrågan hos riksdagens utredningstjänst fått besked om att riksdagen ofta gör uttalanden i ärenden trots pågående rättsprocesser. I december fick jag rådet av representanter för socialförsäkringsutskottet att vi skulle överklaga ärendet till försäkringsöverdomstolen, vilket vi också gjort. Representanter för utskottet sade också att jag borde komma tillbaka med en ny motion 1990. Jag trodde då i min enfald att utskottet skulle vara mer positivt i år. Men nu använder utskottet förhållandet att det fortfarande pågår en rättsprocess som skäl för att återigen avstyrka motionen. Jag vet ju att det är ytterst svårt och sällsynt att få bifall till en motion, men i detta fall då det gäller en liten men svårt handikappad grupp borde man kunna visa litet generositet. En fråga vill jag gärna ställa till utskottets majoritet: Om nu ärendet vid nästa tillfälle är avgjort i försäkringsöverdomstolen och beslutet är negativt för de neurosedynskadade, är man då från utskottsmajoritetens sida beredd att behandla detta ärende litet mera positivt än hittills? Låt mig till sist säga att jag trots allt glädjer mig åt att allt fler i utskottet och förhoppningsvis också i kammaren stöder min motion och de neurosedynskadade. En behandling till och motionen kanske t.o.m. blir bifallen av kammaren. Då skall de neurosedynskadade få rätt i sitt självklara krav om ett rättvist beräknat bostadstillägg. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation 25, och jag kommer vid omröstningen självklart också att rösta för denna reservation.

Herr talman! Jag fick en direkt fråga av Bo Nilsson, och därför begärde jag ordet. Jag vill utnyttja det här tillfället till att säga att det naturligtvis inte är av okänslighet som utskottsmajoriteten har handlat på det sätt som Bo Nilsson har beskrivit, när vi nu återigen har avstyrkt motionerna. Vi har i socialförsäkringsutskottet ju alltid agerat på det sättet att när ett ärende är överklagat föregriper vi inte domstolsutslaget utan vill avvakta vad den högre rätten har kommit fram till. Den situation som förelåg förra gången var att en dom inte hade vunnit laga kraft. Denna dom har sedan överklagats till försäkringsöverdomstolen, som är sista instans. Då fullföljer vi den tradition vi har att inte ta ställning i ett ärende som är under prövning. Vidare frågar Bo Nilsson om vi i en viss situation, beroende på hur domstolsutslaget blir, är beredda att ändra inställning. Det kan jag inte svara på här. Jag kan inte för utskottets del göra bedömningar och utlova några särskilda beslut, utan vi får naturligtvis behandla motionen i utskottet på vanligt sätt om den återkommer.

Fru talman! Dagens debatt behandlar bl.a. frågor i vilka jag har motionerat, nämligen 15/30-årsreglerna, delning av pensionspoäng mellan makar, giftorätt i ATP och tillgodoräknande av vårdår, dvs. motionerna 211, 212 och 326. Mitt anförande hänför sig till utskottets behandling av dessa motioner. För moderaterna var ett bibehållande av 15/30-årsreglerna en förutsättning för att gå med på de indragningar av efterlevandepensionen som riksdagen fattade beslut om 1988. Då utlovade socialdemokraterna oförändrade regler för privat pensionssparande, ett löfte som uppenbarligen ruttnade på drygt ett år. Socialdemokraterna har visat sig särskilt opålitliga när det gäller löften om pensioner och daghem. Man utgår i lagstiftningen från en rådande jämställdhet i samhället, och när sedan verkligheten inte överensstämmer med de politiska föreställningarna blir effekten att mäns mer fördelaktiga positioner förstärks och kvinnors försvagas i motsvarande mån. I socialdemokraternas 90-talsprogram meddelas att intjänandetiden för pension skall förlängas från 30 till 40 år. Här i riksdagen vägrar socialdemokraterna år efter år att stå för 15/30-årsreglerna när frågan behandlas i utskottet. Kravet på att bevara reglerna skrivs så att säga bort i betänkandena genom en hänvisning till att de har stor betydelse för kvinnorna, men uppenbarligen är betydelsen inte så stor att de skall bevaras. Tyvärr följer folkpartiet socialdemokraterna på denna punkt. Där finns emellertid tydligen en oro för vad de kvinnliga väljarna skall tycka, eftersom folkpartiet i ett särskilt yttrande hänvisar till att man väntar på pensionsberedningen. Det kan ju också vara så att folkpartiet faktiskt har god kontakt med sin representant i pensionsberedningen och att detta leder till att folkpartiet inte står upp för att försvara de för kvinnorna så viktiga 15/30-årsreglerna. I England, Frankrike, Västtyskland, Östtyskland, Österrike, Italien, Japan och Australien kan kvinnor pensioneras vid 60 eller 55 års ålder. Hos oss görs nu pensionsåldern mer flexibel — uppåt — till 67 år. Detta är en åtgärd som är av godo så länge den inte kombineras med en förlängning av intjänandetiden. En förlängning av intjänandetiden skulle kunna innebära en av ekonomiskt tvång höjd pensionsålder för många kvinnor. Det finns all anledning att oroa sig för socialdemokraternas intentioner. Faktum är att många inte kan förvärvsarbeta på grund av att de inte får plats inom barnomsorgen. De kan senare komma att drabbas i pensionshänseende av den hårda attityd mot kvinnor och barn som utskottsmajoriteten visar i detta sammanhang. När det gäller motion 326 angående fördelningen av ATP-poängen intar utskottsmajoriteten samma hårda attityd mot kvinnorna och barnen. Det osynliga arbetet tillmäts inget värde trots att detta arbete drar höga kostna der när det skall köpas på arbetsmarknaden, t.ex. 130 000 kr. för en barnomsorgsplats. För att inte tala om hur tydligt föräldraskapets betydelse framstår när värstingarnas bakgrund analyseras! Kvinnor har generellt sett ett sämre pensionsläge än män. De har längst total arbetstid i alla åldrar över 16 år. De betalar mest skatt oavsett inkomstläge. Kvinnor får helt enkelt mindre ut av sin samhällsinsats. Samhället är totalt beroende av den arbetsinsats kvinnorna lägger ned på de nya pensionsbetalarna. Kvinnor bör, liksom givetvis också män, ha rätt till familjens samlade ATP-poäng, dvs. möjlighet till gemensam delaktighet skall gälla i fråga om familjens pensioner, privata liksom offentliga. Detta kan ske genom att makarna får möjlighet att träffa avtal sinsemellan om fördelning av ATP. För dem som inte träffat avtal kan giftorätt tillämpas på samma sätt som för annan egendom eller sparande. Pensionsavsättningen är att betrakta som uppskjuten lön och kan jämföras med andra investeringar och sparande. När det gäller att tillgodoräkna vårdår börjar socialdemokraternas hållning att bli rent pinsam. År efter år förlorar människor, mest kvinnor förstås, pensionstid på grund av socialdemokraternas hårdnackade motstånd mot att bidra till att människor får den pension de har rätt till. Allt medan man utreder drabbas kvinnorna. Det är ett tunt argument att vårdår är en frivillig förmån och därför inte kan tillgodoräknas automatiskt. Om det argumentet skall ha någon hållfasthet måste dess företrädare kunna visa upp en påtaglig procent vårdårsberättigade som vägrar att ta emot högre pension. Det lär socialdemokraterna inte kunna! En förbättring i linje med mitt andrahandsyrkande är dock att vänta om regeringen följer riksrevisionsverkets förslag. Något måste man ju göra, om än så litet som möjligt. Fru talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna 5, 9, 11, 12 och 14 och konstaterar att socialdemokraterna i dessa frågor varken ser till kvinnors eller barns bästa.
Fru talman! Charlotte Cederschiöld säger i sitt anförande att folkpartiet inte ställer upp för kvinnorna. Jag vill dock påstå att det är en helt felaktig tolkning av vad vi har sagt tidigare i debatten. Jag sade i mitt inledningsanförande att vi inte har lagt fram några långtgående förslag, därför att vi avvaktar pensionsberedningens förslag, som ju kommer i sommar. Charlotte Cederschiöld påstår dessutom att vi har dålig kontakt med vår representant i pensionsberedningen. Jag vill hävda raka motsatsen. Om Charlotte Cederschiöld är insatt i hur beredningen arbetar borde hon känna till att vår representant i pensionsberedningen har lagt fram just förslag som rör kvinnorna. Han har också värnat om kvinnornas rätt till pensionsförmåner och även insett vikten av 15/30-årsregeln. Men det finns kanske fler komplikationer som vi som står utanför beredningen inte känner till.
Fru talman! Barbro Sandberg tar fel på båda punkterna. Jag har aldrig påstått att folkpartiet inte arbetar för kvinnorna. Det är inte det jag påstår. Jag konstaterar emellertid att folkpartiet de facto följer socialdemokraterna på denna punkt i och med att de inte är beredda att slå fast att 15/30-årsreglerna skall bevaras. I och med att folkpartiet inte vågar följa vår reservation utan i stället lämnar detta särskilda yttrande finns det anledning att fråga sig varför. Jag tror inte för ett ögonblick att folkpartiet inte har god kontakt med sin representant i pensionsberedningen. Jag tror tvärtom att folkpartiet har den bästa kontakt med sin representant i beredningen. Därför oroar det mig att folkpartiet inte vågar följa den moderata reservationen utan går på socialdemokraternas linje och därmed följer efter ett parti som i sitt 90-talsprogram just har lagt fram ett förslag om en förlängning av intjänandetiderna med tio år. Det är oroande att folkpartiet sitter i knät på socialdemokraterna!
Fru talman! Jag vill hävda att folkpartiet i allra högsta grad har en egen politik som vi följer. Vi sitter absolut inte i knät på något parti. Vi har också i vårt parti en diskussion när det gäller pensionerna och deras utformning i framtiden. Vi har också mycket ingående diskussioner med vår kontakt i pensionsberedningen. Charlotte Cederschiöld frågar varför vi lämnar ett särskilt yttrande i stället för att följa moderaterna. Jag undrar då: Varför vore det bättre att följa moderaterna än att följa socialdemokraterna?
Fru talman! Att följa moderaterna i stället för socialdemokraterna vore bättre av det enkla skälet att det skulle ge en större trygghet när det gäller längden på intjänandetiden. Att följa socialdemokraterna i denna fråga visar att man inte är lika säker som moderaterna på att man vill bibehålla intjänandetiden på 30 år.

Fru talman! Jag skall motivera vårt ställningstagande till tre reservationer fogade till detta betänkande. Den första är reservation nr 18 om handikappersättningsnivå och högkostnadsskydd. Vi påpekar i reservationen att riksdagen redan 1987/88 begärde en utredning som regeringen ännu inte har tillsatt. Det är både nonchalant mot riksdagen och oroande för dem som berörs av de här frågorna. Gullan Lindblad har varit den första, och det för ganska länge sedan, att motionera om en lägre nivå inom handikappersättningen. Detta är någonting som är mycket angeläget och som borde ha varit utrett vid det här laget. Gertrud Sigurdsen kom under sin tid som socialminister med signaler om att man skulle ta bort de fria läkemedlen och förbrukningsartiklarna. Det har i allra högsta grad upprört de handikappade och dem som berörs av detta. Vi är ganska förvånade över att vi inte får majoritet för det här förslaget. Även socialdemokraterna i socialförsäkringsutskottet har i ett yttrande till KU varit kritiska mot regeringens handläggning i den här frågan. Jag tycker därför att vi skulle ha kunnat enas om ett majoritetsyttrande i den här frågan. I reservation 20 tas frågan om handikappersättning till blinda upp. De blinda får sin handikappersättning halverad då de blir 65 år. Det tycker vi är fel. Många blinda får inte någon lättnad och något mindre behov av handikappersättning då de blir 65 år. Tvärtom kan de på grund av nedsatt hörsel och andra ålderskrämpor få värre problem, vilket innebär att de i allra högsta grad behöver det stöd som de har haft fram till 65 års ålder. Vi vill i vår reservation att man utreder den här frågan och att det görs ganska snabbt. I utskottsmajoritetens förslag sägs att den här frågan kan komma att beröras av handikapputredningen. Jag sitter själv i handikapputredningen och har väl all anledning att ta upp den frågan i utredningen. Men den är kanske lika ointressant också för majoriteten där, och då blir det ingen utredning. Skulle riksdagen däremot klart uttala att en utredning skall göras och hänvisa frågan till handikapputredningen eller någon annan utredning skulle saken vara klar. Jag skall slutligen, fru talman, beröra reservation 25, som Bo Nilsson redan har sagt det mesta om. Som han tidigare sade var det så sent som i december i fjol som vi berörde den här frågan. Det är dels fråga om en motion av Ewy Möller, som har hållit på ett bra tag med den här frågan, dels en motion av Bo Nilsson m.fl. Bo Nilsson konstaterade att vi sedan december har fått ytterligare ett parti med på vår moderata inställning, nämligen att den här lilla gruppen människor bör behandlas rättvist. Bo Nilsson framförde den förhoppningen att allt fler skulle följa efter. Skall vi gå i den här takten, Bo Nilsson, med ytterligare ett parti från oppositionen varje år går det ju sakta, om inte något val förändrar situationen. Det radikala vore om Bo Nilsson kunde övertyga sina egna partikamrater om att det här är något angeläget och att det inte rör sig om någon speciellt stor kostnad. Då hade vi kunnat fatta beslut redan i dag. Men det har Bo Nilsson inte lyckats med. Jag förstår att både Bo Nilsson och Ewy Möller kommer att återkomma i den här frågan, och jag hoppas att det då kommer att bli en majoritet för förslaget. Jag tycker att det är svagt att utskottet måste gömma sig bakom en överklagad dom.

Fru talman! Utskottsmajoriteten är överens om mycket i det här utlåtandet. Det gäller bl.a. grundsynen på exportkreditgarantier, som innebär att riskerna med de exportinvesteringar som görs så långt möjligt bör täckas genom ett vanligt försäkringssystem. Vi är emellertid också medvetna om att det här gäller investeringar där det tar ganska lång tid innan de är färdiga och innan man kan se något resultat. Då räcker ofta inte försäkringsbolagens möjligheter att täcka de nödvändiga försäkringarna till. Det är grunden till och försvaret för att stater går in och ger exportkreditgarantier. Så långt finns inget att invända. Vi känner dock till att exportkreditgarantier ofta har blivit ett instrument för olika länder att främja sina egna intressen och att uppmuntra och gynna sin egen export. Målet och syftet måste vara att man bland de länder som vill konkurrera på likvärdiga villkor försöker hitta likformiga regler när det gäller exportkreditgarantier, så att man inte utnyttjar sitt eget system för att ge sitt eget lands export otillbörliga förmåner. Denna strävan står utskottet bakom när det gäller den svenska statens agerande. Vår förhoppning är att man skall hitta sådana överenskommelser inom den europeiska gemenskapen att också vi i Sverige kan ansluta oss till dem. I avvaktan på att det sker är vi från utskottets sida medvetna om att svenska företag och de företag som fortsätter att föredra att ha sin tillverkning för exportmarknaden i vårt land måste ges rimliga arbetsförhållanden. Exportkreditgarantisystemen får inte utnyttjas på ett sådant sätt av olika länder att det är en nackdel att exportera ifrån Sverige. I ett uttalande till regeringen framhåller utskottet att man måste ta dessa hänsyn. Jag vill instämma 111 i det uttalandet. Folkpartiet finns med på en reservation som gäller möjligheterna att ta hänsyn till miljöskäl i samband med exportkreditgivning. Vi är inte säkra på att man kan göra det med bibehållen respekt för de bestämmelser som finns på detta område i GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Vi anser ändå att betydelsen av hänsynstagandet till miljön när man gör investeringar och uppmuntrar investeringar är en kommande viktig faktor. Det är inte bara en kommande faktor, utan det är redan i dagsläget en viktig faktor. Den blir dock allt viktigare efter hand. Därför tycker vi som står som reservanter —- i reservation nr 5 om miljögarantier — att det vore riktigt att man undersökte möjligheterna att, om sådana här miljöhänsyn skall kunna tas när det gäller exportkreditgarantier, bestämmelserna utvärderas i enlighet med GATT.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

Fru talman! Det statliga kreditgarantisystemet fungerar på så sätt att kreditgarantier kan ges för export till länder som vid en strikt ekonomisk bedömning anses kreditvärdiga. Det gäller export av alla varor som får tillverkas i Sverige. Det gäller med andra ord även sådana varor som av många av miljöskäl anses mindre lämpliga att exportera, t.ex. kärnkraftsteknologi och miljöskadliga produkter av olika slag. En ambition är dessutom att systemet skall bli självbärande, vilket det inte är fullt ut i dag. Någon möjlighet att via de statliga exportgarantierna ta några andra hänsyn än strikt ekonomiska finns knappast. Fru talman! Två av vår tids största internationella problem är utan tvivel miljöproblemen och u-landsproblemen. Från centerns sida tycker vi att det borde vara möjligt att via exportgarantisystemet bidra till att lösa dessa problem genom en generösare tillämpning vid bedömningarna av kreditvärdigheten hos exportlandet. Således menar vi att när det t.ex. gäller ny miljöteknik borde särskilda miljögarantier införas bland de kriterier som skall ligga till grund för beviljande av exportgarantier. De länder som har det största behovet av insatser för miljön är ju ofta de länder som har den svagaste ekonomin och som därför bedöms som mindre kreditvärdiga. Vi menar också i vad gäller exporten till u-länderna att man skulle kunna göra en generösare riskbedömning än vad som är fallet i dag. Detta måste vara något av tanken bakom ett statligt engagemang, eljest skulle ju denna typ av garantier och krediter kunna klaras helt inom ramen för ett vanligt kommersiellt försäkringssystem. När det gäller export av sådan teknik som vi här i Sverige sagt oss att vi inte själva skall använda, t.ex. utrustning till kärnkraftverk, delar vi den principiella inställningen som har framförts av många, nämligen att sådan teknik inte borde ges exportstöd i form av kreditgarantier. Mot detta kan naturligtvis invändas att det är osäkert om man bör använda sig av exportgarantisystemet för att förhindra den typen av export. Det borde ju vara lämpligare att göra det genom annan lagstiftning, där man kan reglera denna typ av produkter. Så länge detta inte sker och lagen inte förbjuder sådan export borde vi, menar centern, i varje fall inte stimulera den genom att ge statliga exportgarantier. Mot bakgrund av det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 5 och 6 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Detta betänkande är föranlett av regeringens proposition från i höstas om statlig medverkan vid finansiering av export. Vi i vpk kan i huvudsak acceptera den beskrivning av utvecklingen som regeringen gör i propositionen. Vi accepterar också de flesta förslag som förs fram där. Det är dock några viktiga frågor som inte behandlas eller som leder till vad vi tycker är felaktiga slutsatser. Man säger att det s.k. samhällsintresset, som skall beaktas vid bedömning för långsiktiga kreditgarantier, skall bedömas restriktivt. Skäl som accepteras är bibehållande i och utveckling av teknisk kompetens, långsiktig konkurrenskraft, landets samlade kunskapsnivå, spridningseffekter till annan industri och s.k. spjutspetsargument, dvs. argument som rör teknologi där Sverige ligger långt framme, där det krävs statlig stimulans för avsättning av produkterna. Innehållet i regeringens proposition innebär en inskränkning av vad som har gällt tidigare. Förut har långsiktiga kreditgarantier kopplats till vidare samhällsintressen. Bl.a. har regionalpolitiska skäl beaktats i sådana sammanhang. Det avvisas nu i propositionen och också av utskottsmajoriteten. Argumentet är att exportkreditgarantier inte är ett effektivt sätt att klara regionalpolitiska problem eller överbrygga konjunktursvackor. Om man skall se exportkreditgarantierna som det huvudsakliga eller enda sättet att försöka komma till rätta med strukturella och regionala problem, är detta riktigt. Men vi tycker inte att man skall undervärdera behovet av exportkreditgarantier eller utesluta dem som ett näringsoch regionalpolitiskt instrument. Enligt vår uppfattning ingår exportkreditgarantierna på ett naturligt sätt i en allsidig näringsoch regionalpolitik. Vi tycker alltså att regionalpolitiska hänsyn skall beaktas vid bedömning av det s.k. samhällsintresset. De synpunkterna förs fram i reservation 2. Jag yrkar härmed bifall till reservation 2; Det finns möjlighet att med det s.k. spjutspetsargumentet motivera exportkreditgarantier för teknik och produkter som vi ställer oss mycket tveksamma till. Vpk har i andra sammanhang krävt förbud mot svensk export av krigsmateriel. Vi har krävt förbud mot export av kärnkraftsteknik. Vi menar att det är helt naturligt att statligt stöd inte skall utgå till sådan export. Sådan export skall inte omfattas av exportkreditgarantier. Det finns andra områden som kan komma att bli intressanta — bioteknik, läkemedelsproduktion m.m. Det är områden som kommer att omgärdas av begränsningar. Det är möjligt att svenska regler blir mera restriktiva än reglerna i andra länder, som är aktuella för export med exportkreditstöd. Då uppstår frestelsen att exportera teknik bl.a. för att kunna kringgå en restriktiv lagstiftning. Vi vill ha en markering mot sådana försök, så att exportkreditgarantier inte skall kunna lämnas vid export av teknik för produktion som är olaglig i Sverige. Mycket av exportkreditgarantierna går till stora projekt, till nyckelfärdiga industrier. Då kommer också frågan in om hur produktion bedrivs vid sådana statligt stödda anläggningar. Vpk kräver att det skall finnas en garanti för att man i samband med sådan exportkreditstödd produktion garanterar en god arbetsmiljö och tar skäliga miljöhänsyn. När det gäller exportkrediter för export av miljöteknik delar vi däremot den uppfattning som uttrycks i propositionen och som majoriteten i utskottet också står bakom, att det är lämpligt att stödet går direkt snarare än genom en subventionerad export. Jag vill avsluta med att återigen yrka bifall till reservation 2.